Herr talman! Låt mig bara så där i förbigående ge en kort bakgrundsbeskrivning till Carl Bildt. Sedan skall jag ägna mig helt åt Ingvar Carlsson. Också jag är nämligen bekymrad, precis som Carl Bildt. Anledningarna är följande. 1. I Dagens Industri i somras talade Bengt Westerberg om allas kamp mot alla. 2. Moderaterna hotar välfärden, säger Bengt Westerberg. Det var för två veckor sedan. 3. Rappakalja, säger Carl Bildt. 4. Moderaterna och folkpartiet gjorde i måndags ett gemensamt utspel om skatterna, utan enighet om finansieringen. 5. Inbjudan i går från regeringen. Ja tack, säger folkpartiet och moderaterna — även Bildt vill gärna vara med om överläggningarna. 6. I dag varnar Bildt mig och Westerberg för uppgörelse med socialdemokraterna. Få ordning på det här den som kan! Jag bara understryker, Carl Bildt: Jag också är bekymrad. Jag var inte med i den här händelseutvecklingen över huvud taget. Jag har inte yttrat mig. Jag tyckte att ni kunde privatisera era funderingar. Rättvis fördelning och bra miljö hänger nära samman. De som tror att man kan sära på de sakerna håller sig med ett väldigt snävt perspektiv, inte minst internationellt. Ekonomi och ekologi hör också nära samman och går inte att isolera från varandra. Det är olika sidor av samma sak. Jag tycker för övrigt att Inger Schörling har en tendens ibland att så att säga bara ta den ena delen. Det krävs faktiskt en samordning, en balans, också i det här fallet. Låt mig mot den här bakgrunden säga att jag tycker att det är bra, precis som Ingvar Carlsson anför, att man har tid och ork att höja blicken mot framtiden. Men det får ju inte innebära att fötterna samtidigt lyfter från marken. Det jag är bekymrad över och som jag berörde delvis i min inledning är att ni skapat en onödigt förvirrad debatt kring energioch miljöpolitiken genom en del formuleringar i rapporten från er 90-talsgrupp. Nu är de falska profeterna i farten igen, lika väl som på 70-talet. Det är bara det att rollerna är något omvända. Då satt jag i blåsten. Nu sitter Birgitta Dahl där och Kjell-Olof Feldt, som vi särskilt välkomnar i energidebatten, även om det är sent. De argument som de falska profeterna håller sig med för att försvara högerenergisamhällets flaggskepp framför andra, nämligen kärnkraften, har modifierats av begripliga skäl. Det kan inte gå helt spårlöst förbi att 80 000 människor demonstrerade i Minsk i helgen. Det finns en verklighet bakom, och det är ingen strålande framtid det handlar om utan motsatsen. På 70-talet skulle både de fossila bränslena och kärnkraften öka. Den sista sucken — låt oss hoppas det — var beslutet om att bygga Värtans kolkraftverk här i Stockholm. Nästa stora avgörande blir kanske Öresundsbron, byggd för bilar. Vi har inte fått några besked från socialdemokratin på den punkten, men det är ingen tvekan om att förbränningsmotorerna är det stora internationella framtidsproblemet. Det räcker att konstatera att två tredjedelar av världens 400 miljoner bilar finns i Nordamerika och i Västeuropa. Tänk, om de andra länderna plötsligt skulle begära samma biltäthet — vilken katastrof! Mot den bakgrunden blir det ganska löjligt, som sker ibland i debatten, att måla upp kärnkraften med sina 5 90 av världens energiproduktion som alternativet till fossila bränslen, eller som professor Henning Rodhe har skrivit: Kärnkraftens vara eller inte vara är i detta sammanhang av litet intresse. Han är specialist på området. Han vet vad han talar om, till skillnad från en del andra. Men då är det naturligtvis intressant att fråga sig: Varför är inte regeringen konsekvent när den inbjuder till skatteöverläggningar och de här frågorna kommer upp? Bengt Westerberg berörde det också. Det finns naturligtvis ett ökat krav på att styra miljöframtiden och energiframtiden. I det läget går man ut med förslag som innebär att man smetar ut en moms jämnt över på energin, till förfång för styrbarheten. Då säger Bengt: Okej, det här går ut över den internationella konkurrenskraften, men det är ett system vi har haft under lång tid. Vad det nu handlar om är att vältra över 4-5 miljarder kronor på hushållen, kostnader som i dag ligger på exporterade varor. Och observera: Det handlar inte om att ta bort undantagen för elintensiv industri. De finns med också i fortsättningen. Det här är inte en fråga om finansiering för att få kalkylen att gå ihop, utan det är fråga om alternativ i energioch miljöpolitiken: att välja punktskatter med styrbarhet eller energimoms med betydligt mindre styrbarhet. Det är där jag tycker att trovärdigheten hos socialdemokraterna glappar. Jag får inte miljöoch energipolitiken att gå ihop med era planer när det gäller skattepolitiken. Det är möjligt att de här sakerna kommer att klarna på fredag, men det är i så fall i senaste laget.

Herr talman! Det var utmärkt att vi fick ett klart besked från statsministern om att socialdemokraterna inte tänker göra någonting för att åstadkomma en förändring i svensk författning. Tack för det. Men jag blev litet besviken på att jag inte fick något svar på frågan om miljö och utmaningar, och vilken som var den största utmaningen. Enligt Ingvar Carlsson skulle det vara fattigdom, nöd och svält. Men det är just detta som vi skall undvika genom en grön politik! Fortsatt ohämmad ekonomisk tillväxt leder till att jordens produktiva förmåga stryps. Jag har också noterat att när det gäller grälet om konsumtion som har förts här, så har man ett radikalt annat synsätt på konsumtion än vad vi i miljöpartiet har. Man behandlar begreppet konsumtion som en enhet, medan vi i miljöpartiet skiljer mellan konsumtion och konsumtion. Det finns faktiskt en skillnad. I denna tidsnöd har jag inte funnit så bra exempel, men bara för att ta ett kan jag nämna freonblåsta madrasser och biologiskt odlade produkter. Detta exempel visar skillnaden mellan konsumtion och konsumtion. Alla vet att miljöpartiet driver EG-frågan och anser att denna är ett av de viktigaste vägval som vi står inför. I regeringsförklaringen sägs att det skall läggas stor vikt vid höga krav som Sverige ställer på miljö, full sysselsättning och social trygghet när det gäller ambitionen att delta i en inre marknad. Detta gör att vi i dag lever med två formuleringar beträffande EG, en vag och en stark. Det här var den vaga formuleringen. Den starka formuleringen har utformats av utskottet och återfinns i Anita Gradins svar på en fråga, som Per Gahrton ställde den 26 januari 1989. Anita Gradin sade då: ”Men låt mig än en gång slå fast: Vi kommer inte att acceptera någon social nedrustning, försämrad miljö, minskat konsumentskydd, urholkad arbetsrätt, eftergifter på jämställdhetsområdet eller försämrade arbetsvillkor.” Det är ganska stor skillnad mellan att säga så här och att säga att man kommer att lägga stor vikt vid dessa frågor. Jag skulle vilja ha ett besked om vilket alternativ det är som gäller. Bengt Westerberg tror att svenska försvaret står och faller med JAS. Det tror inte vi i miljöpartiet. För det första har vi en annan uppfattning om världens hotbilder, och för det andra har vi en annan uppfattning om vilket försvar som Sverige behöver. Vi vill inte ha ett sårbart högteknologiskt försvar, utan vi vill ha ett mindre sårbart starkt civilt försvar. När det gäller JAS projektets ekonomiska och moraliska överlevnadsmöjligheter och villkor har Lars Werner redan sagt det mesta. Miljöpartiet har också uttalat att vi vill att riksdagens revisorer skall se över hur beslutet har gått till och att vi vill ha ett utskottsförhör. Sedan får vi se vad som händer i fortsättningen, men JAS bör läggas ned. Jag har också varit i Japan i sommar, Bengt Westerberg, och talat på en konferens anordnad mot kärnkraft och kärnvapen. Detta har litet grand att göra med den Sverigebild som finns utomlands och som vi inom miljöpartiet är litet bekymrade över. Innan jag låter för gnällig vill jag säga att det är alldeles utmärkt att Sten Andersson och därmed Sverige anstränger sig för att försöka lösa konflikten i Mellanöstern. Tyvärr finns det andra företeelser som är mindre smickrande och som ger en annan bild. Hur kan det komma sig att lilla neutrala Sverige exponerar sig som det stora vapentillverkarlandet vid vapenmässan i Adelaide i Australien nu i november? Sverige har den största utställningsytan av alla länder i konkurrens med de stora vapenexporterande länderna England, Frankrike och Västtyskland. Men vid världsenergikonferensen i Montreal i Canada nyligen, där de övriga nordiska länderna deltog, lyste Sverige med sin frånvaro. Detta är mycket märkligt. Sverige är det enda landet i världen som efter det att ha introducerat kärnkraften i samhället beslutat att den skall avskaffas. Vid konferensen i Japan undrade man bl.a. vilka utredningar som gjorts i Sverige och hur långt vi har kommit när det gäller försök. Det fanns inte något svar på dessa frågor. Vi har världens ögon på oss och det skall bli utomordentligt intressant att se hur vi kommer att lösa detta. Vi i miljöpartiet de gröna säger nej till vapenexport och ja till en stor satsning på export av miljöoch energiteknik. Det känns faktiskt förödmjukande, när man är ute i världen, att vi syns mest i det förra och så litet i det senare fallet.

Herr talman! Carl Bildt försvarar sina inlägg i EG-frågan. Jag tvingas därför upprepa att det är utomordentligt olyckligt att mitt i ett känsligt diskussionsskede med EG skicka dubbla budskap till Bryssel. Om Carl Bildt vore i en ansvarsposition är det mycket som talar för att man i Bryssel skulle säga att vi i Sverige inte vet vad vi vill. Vi får lägga diskussionerna åt sidan och så får Sverige återkomma när man har bestämt sig. Det är min bedömning av vad som skulle hända om Carl Bildts agerande hade haft någon realitet bakom sig. Jag har besökt tio av tolv huvudstäder inom EG. Jag har besökt Bryssel och samtliga EFTA-länders huvudstäder. Jag tror därför att jag är ganska väl informerad i den här frågan. Carl Bildt var dessutom mycket provocerande och använde gång på gång ordet randstat om Sverige. Det är att svartmåla vår nation. Det är att nedvärdera vår förhandlingsposition och att skada landets intressen. Det är att på sämsta tänkbara vis sätta partitaktik framför känslan för landet. Jag beklagar att moderatledaren agerar som han gör i denna fråga. Det har sagts mycket om den allvarliga situationen i Östeuropa. Jag delar den uppfattningen. I denna diskussion skall man dock inte glömma bort de mycket allvarliga problem som även finns i väst. Vi har 10 20 arbetslöshet i de västliga demokratierna. På långt sikt är det i själva verket inte bara ett hot mot den enskilde individen utan mot dessa demokratiska samhällen, om man inte gör något allvarligt åt det. När man ständigt får höra dessa stöddiga uttalanden om situationen i öst från västliga ledare, borde man tänka på att det finns en hel del allvarliga problem på hemmaplan som man borde göra något åt. Att se den fattigdomen och den uppenbara nöden, en nöd som ökar i stället för att minska, demonstrerad i Förenta Staternas stora städer, borde göra att skadeglädjen över perestrojkans svårigheter i Sovjetunionen inte borde vara allt för stor. Lars Werner, den uppgörelse som vi träffade med centerpartiet gällde ett område som rimligen borde ligga vpk varmt om hjärtat, nämligen arbetsmiljöproblemen. Uppgörelsen ledde till att vi fick fram ett belopp på inte mindre än 10 miljarder kronor. Det visar också att det går att kombinera impopulära åtgärder med populära. Jag har aldrig föreställt mig att man enbart skulle driva de impopulära åtgärderna. Det är inget egenvärde i detta, men ibland är de nödvändiga för att man långsiktigt skall kunna driva en förnuftig och rimlig politik. Det är den balansen jag är ute efter. Det visade sig i diskussionen med centerpartiet att det även i det besvärliga läget gick att kombinera det hela. Herr talman! Jag skulle även vilja säga några ord om kärnkraften och energipolitiken, inte minst mot bakgrund av Olof Johanssons inlägg i frågan. För tio år sedan inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka i Harrisburg. Det som inte fick hända och inte skulle hända inträffade trots allt. Det är inget tvivel om att den olyckan fick avgörande konsekvenser för svensk energipolitik. När svenska folket fick uttala sig i en folkomröstning blev resultatet att den sista reaktorn skall vara avstängd år 2010. Efter hårda och uppslitande strider gjordes en överenskommelse inför det svenska folket. Jag känner en stark förpliktelse att inför det svenska folket efterleva överenskommelsen. Det har att göra med att energipolitiken, men det har också att göra med ett ansvar inför svenska folket när det gäller ett löfte i en fråga som för många människor är av oerhört stor betydelse. Efter detta har vi haft olyckan i Tjernobyl. Jag hörde häromdagen att ett rådjur som sköts norr om Gävle hade 42 000 bq i kroppen. Konsekvenserna finns fortfarande kvar. Efter den olyckan sade vi oss att vi än en gång skulle se över avvecklingen. Bl.a. av realekonomiska skäl kom vi då fram till att det kunde vara klokt att börja något tidigare, eftersom det kunde bli en svår påfrestning att stänga av en reaktor per år. Det var bl.a. därför vi hamnade på år 1995. Ekonomiskt sett är det ingen större skillnad mellan 1995 och 1998. Att däremot gå den motsatta vägen och börja köra aggregaten längre är allvarligt, så till vida att ekonomiska lönsamhetsbedömningar kan komma in i bilden. Det är mycket frestande att köra en reaktor ytterligare något år om lönsamheten är stor. Då uppstår risken för det som jag är mest orolig för, nämligen att man någonstans i världen skall börja tumma på säkerhetskraven så att vi får den tredje stora kärnkraftsolyckan. Framför allt om den inträffar i Japan eller nere på den europeiska kontinenten är jag övertygad om att den leder till en panikavveckling av kärnkraften. Jag vidhåller därför att det beslut vi träf fade om att kärnkraften på lång sikt icke skall ingå i det svenska energisystemet var väl övervägt, genomtänkt och förankrat hos svenska folket. Carl Bildt driver även i denna fråga en särskild linje. Samtidigt vet jag att Carl Bildt aldrig skulle kunna få gehör i en borgerlig regering eller en borgerlig majoritet för sin linje. Man kan därför säga att den kanske inte är av så stort intresse. Däremot är det av intresse att man inom den svenska arbetarrörelsen kan komma fram till en enighet. Det finns ingen annan politisk kraft i detta land som klarar att avveckla kärnkraften och bygga upp ett nytt energisystem. Det kan därför vara oroväckande att vi har haft en debatt där de relativt små skillnaderna när det gäller startpunkter kan utvecklas till större meningsskiljaktigheter. Det vore inte bra, och det skall till varje pris undvikas. Årtalen 1995 eller 1998 är således inte avgörande, utan det viktiga för regeringen är att man inte genom otydliga uttalanden skapar förväntningar hos dem som vill fortsätta med kärnkraften efter 2010 så att de tror att det inte är allvar med avvecklingen. Det var mycket viktigt att vi hade klara och entydiga reaktioner i det avseendet. Man skall inte missta sig ett ögonblick på att i den grundläggande frågan om att kärnkraften skall avvecklas till år 2010 finns det inom socialdemokratin och arbetarrörelsen en enstämmig och mycket klar uppfattning. Den här frågan om att vi skall ha energi till rimliga priser med acceptabla miljöeffekter och ett energisystem som uppfyller sin roll i svensk ekonomi är oerhört viktig. Den är också oerhört viktig som ett vidare inslag i det svenska samhällsklimatet, med hänsyn till hur många människor, inte minst kvinnor, upplever kärnkraften och dess risker. Det är därför jag så starkt har velat betona att på denna punkt varken får eller behöver svensk arbetarrörelse svikta. Vi både kan och skall ta det ansvar som innebär att kärnkraften skall avvecklas; det skall göras på ett förnuftigt sätt och vi skall gå över till ett nytt energisystem.

Herr talman! Var det något budskap som förmedlades av statsministern i hans senaste replik, så var det väl just det som han ville förhindra från att förmedlas, nämligen att svensk arbetarrörelse sviktar. Det hade varit bättre om han kunnat ge konkreta besked här i dag om t.ex hur det går med koldioxidtaket. Kommer man att bryta igenom det, som Birgitta Dahl antydde? Hur går det med sysselsättningen i den elintensiva industrin? Det är den typen av besked man vill ha, inte allmänna uttalanden. Kort om JAS-projektet, som har varit en av dagens sidodebatter: Jag har inte heller fått någon information om det som man läser mycket om i tidningarna. Information är inte försvarsministerns allra bästa gren, om jag uttrycker mig diplomatiskt. Men om jag har förstått det rätt visar den grundliga genomgången att vi nu har en kostnadsfördyring av JAS-projektet på ca 15 0. Det är, när det gäller Sveriges största högteknologiprojekt, som sträcker sig över ett antal decennier, inte speciellt hårresande. Jag erinrar mig Globen, där jag tror att det blev ett kostnadsöverskridande på 300 96. Jag kan nämna nästan vilket stort offentligt bygge som helst i landet, där vi finner tal som är väsentligt värre än så. Problemet ligger i en försvarsekonomi som man inte har kunnat hantera från socialdemokratins sida, och då hamnar man i en besvärlig situation. Men detta får inte hanteras så att man lägger ned det svenska luftförsvaret. Det vore fullständigt oacceptabelt. JAS är det bästa alternativet för Sveriges neutralitetsvakt i framtiden. Kort till Bengt Westerberg om välfärden — jag har inte så mycket tid på mig, så jag hinner inte säga så mycket. Först och främst vill jag säga att det finns en risk att man med den typ av resonemang som Bengt Westerberg företräder låser sig vid en institutionsövertro och kanske delvis också vid en familjefientlighet. Det inslaget har ju funnits i politiken under åtskilliga decennier. Man har haft en övertro på institutionerna och en fientlighet gentemot familjen. Det vi vill göra är att öppna för en ny välfärdsdiskussion, där vi, utan att ersätta institutionerna eller välfärdsstaten, också tar in familjen, individen, närheten, ömheten, känslorna, samhörigheten som bara finns i det personliga, som aldrig kan ersättas med myndighetsutövning. Det får inte leda till att vi utsätts för attacker av typen ”ni tänker lägga ner sjukhusen”, för då är det inte fråga om ärlig diskussion, Bengt Westerberg, då är det fråga om renodlad illvilja. Kort om Europa: Mitt under ett känsligt skede skickar statsministern oklara signaler till svensk opinion och till hela Europa genom sitt anförande på AIC den 1 september. Den som drämmer igen dörren till att på 90-talet pröva medlemskapsmöjligheten, den gör en självbeskärning av Sveriges framtid i Europa, som leder till att vi blir det vi inte får bli, nämligen en randstat. Det är allvarligt när statsministern under känsliga förhandlingsskeden ger så otydliga besked och drämmer igen dörrar på det sätt statsministern gjorde den 1 september. Jag hoppas att det var sista gången, även om skadan till stora delar tyvärr redan är skedd.

Herr talman! ”Den gemensamma nämnaren mellan socialdemokrater och socialliberaler är att de tror att goda superföräldrar som heter statsmakterna skall ge oss trygghet i livets alla skeden. — —-—- Efterkrigstidens sociala välfärdsutbyggnad i socialdemokratisk och socialliberal anda har i hög grad segregerat välfärdskonsumenterna från vardagens normala liv. Barn sänds till daghem, arbetslösa till omskolningscentrum, missbrukare till behandlingshem, sjuka till sjukhus, äldre till ålderdomshem, senildementa till långvård. Som regel gäller att där välfärdspolitiken griper in bryts de sociala kontakterna från den lilla världen upp. Det finns ett grymt, människoplågande inslag i vår älskade välfärdsstat.” Detta var ett citat av Hans Zetterberg. Om uttalandet har gjorts av illvilja eller om det är något slags intellektuell debatt, det kan jag inte bedöma. Men det är i alla fall uttryck för en syn på samhället och välfärden som inte är förhärskande inom det parti som jag företräder. Lars Werner säger att jag har givit en riktig beskrivning av tillståndet i Sovjetunionen. Utmärkt! Den beskrivningen underkänner nämligen inte bara den kommunistiska praktiken utan också de kommunistiska idéerna, och att Sveriges kommunistiske ledare instämmer i detta är en historisk händelse. Jag skulle nästan föreslå att herr kommunistledaren i detta läge lägger ned sitt parti och ser till att de dokument som kvarlämnas hamnar på museum. Själv kan han möjligen få anställning som rolighetsminister i vårt parti. Det finns en del som säger att jag skulle behöva ett sådant komplement. Till sist vill jag vända mig till Ingvar Carlsson. Jag har fört en diskussion i denna debatt med Carl Bildt om välfärdsstaten och välfärdsstatens principer. Men den diskussionen är inte viktigare än den diskussion som vi skall föra med socialdemokraterna. Även om ni i allmänna ordalag försvarar den generella välfärdspolitiken, är ni inte beredda att utveckla välfärdspolitiken. Ni är inte beredda att se till att det kommer in enskilda alternativ eller att göra omprioriteringar, som också är nödvändiga om vi skall kunna erbjuda människor den service och den omvårdnad de behöver. Jag tycker att bristen på besked när det gäller barnomsorgen i gårdagens regeringsförklaring är ett exempel på det. Statsministern sade att man skall fullfölja den politik som riksdagen har beslutat om. Men sanningen är ju att barnomsorgsköerna växer. På många håll i landet stänger man barnomsorgsavdelningar. Socialdemokraterna står handfallna. De har inget recept för att lösa den kris som nu har uppkommit. Avsaknaden av besked i den frågan är ett mått på socialdemokraternas bristande intresse för att utveckla välfärdspolitiken.

Herr talman! Mer livsnära behov tycks ha tagit överhanden här i kammaren. Man vägrar ju att tro att det skulle vara något annat skäl till att åhörarskarorna har glesnat. Låt mig i denna replik utan polemik ta upp något av det idémässiga underlaget för vårt agerande, inte minst med adress till dem som måhända samlas i den stora telefonkiosken, Globen, i kväll. Personligt ägande på många händer förenar maktspridning, ansvar och egenintresse. När ägandet i stället koncentreras hos ett fåtal, med bestämmanderätt för detta fåtal, oavsett om det sker i privat eller offentlig regi, leder det till en urholkning av demokratin. Det kan bli ett hot mot demokratin. På marknaden för varor, tjänster och kapital leder det till sämre konkurrens, ibland till monopol eller oligopol. Då räcker det inte att privat maktkoncentration balanseras med offentlig eller kollektiv maktkoncentration, ofta via ägandet. Vi har sett många exempel på det under senare år. Kollektiva löntagarfonder och statligt ägande är sådana exempel. Men det leder inte till ökat inflytande för den enskilde. Den inställningen, att balanserande maktkoncentrationer i samhället skulle kunna vara ett medel också i fortsättningen, finns ju tyvärr, med socialdemokratins ideologiska bakgrund, också i det nu aktuella programförslaget från socialdemokraternas sida. För centerpartiet är det självklart att främja privat, personligt ägande hos många. Samtidigt vill vi bekämpa maktkoncentration såväl hos staten som hos de enskilda. En marknadsekonomi med fungerande konkurrens i ett samhälle med rättvis fördelning är en avgörande förutsättning. Ett starkt koncentrerat näringsliv med storföretag som arbetar på internationella marknader kan i detta sammanhang t.o.m. utgöra ett problem om det inte kombineras med en ännu starkare småföretagsamhet som balanserar denna maktkoncentration. Låt mig därefter bara konstatera att jag i hög grad respekterar den deklaration som Ingvar Carlsson gjorde. Men det är klart att vi i centern har känt en betydande oro för den debatt som har pågått. Den oron skulle kunna stillas genom att klart ställningstagande här i riksdagen. Och det är viktigt att omvärlden får klart för sig att grunderna för energipolitiken ligger fast och att det inte skapas en långvarig osäkerhet på den här punkten. Till sist handlar det om att avveckla kärnkraften och att ge de förnybara och effektiva energislagen en chans. Det krävs balans i ekonomin — hela Sverige skall leva — och det krävs en rättvis fördelning som innebär att skatten på arbete sänks för alla, även för de människor som har låga löner och för de människor som arbetar deltid. Vi i centern vill arbeta vidare för en ny och högre grundpension för pensionärer, och vi vill mycket gärna snabbt få ett förslag från regeringen om en biotekniklag. Sverige får inte bli en bioteknisk frizon.

Herr talman! Tiden har gått fort, och det är mycket som jag inte har fått säga när det gäller socialpolitik, trafikpolitik, energipolitik, osv. Men så är det alltid. Jag skulle emellertid vilja säga en sak till politikerna. Underskatta inte medborgarnas kunskaper, medvetenhet och miljöengagemang. Kanske är det frestande i det centrala beslutsfattandet att slippa de besvärliga frågor som medborgarna kan ställa och som vi politiker kanske inte alla gånger har svar på, speciellt i en tid med snabba förändringar. Men då är det också alldeles nödvändigt att vi för demokratins skull involverar medborgarna i beslutsfattandet. Vad vi politiker måste göra är att tydliggöra viktiga frågeställningar och redovisa föroch nackdelar och vilka konsekvenser olika vägval får. Det är vår absoluta skyldighet. Därför får vi inte låta en så viktig fråga som gentekniken och en rad frågeställningar kring den förbli obesvarade. Vi i miljöpartiet har föreslagit ett moratorium på fem år, så att politikerna och folket så att säga skall hinna ikapp experterna. Det är också oansvarigt att inte debattera och diskutera EG-frågan vidare och bredare än vi nu har gjort. Statsministern uttalade i en debatt i april i år att EG-harmoniseringsfrågan inte skall bli någon valfråga. Men det är precis vad vi tycker att den skall bli, eftersom den handlar om ett så viktigt vägval. Till de 70 96 av svenska folket som anser att miljöförstöringen är det allra största hotet och till de 90 26 av svenska folket som är beredda att avstå materiell standard för att rädda miljön skulle jag vilja komma med ett optimistiskt budskap, nämligen att det finns alternativ i svensk politik. Jag tycker att debatten i dag har visat att en grön regering faktiskt är det enda alternativet som finns. De borgerliga partierna har nämligen grälat mer än någonsin, och inte har de närmat sig varandra efter dagens debatt. En grön regering är, som sagt, inte bara önskvärd utan ett möjligt alternativ, eftersom miljösituationen förr eller senare kommer att tvinga fram ekologiskt hållbara och långsiktiga lösningar. Opinionen kommer att tvinga fram en satsning på de gröna frågorna. Varför inte låta Sverige bli som Övertorneå kommun, som arbetar efter principen att bli en ekologisk kommun. Låt Sverige bli ett ekologiskt land, och låt oss i Sverige börja arbeta efter dessa principer nu. Som vi har sagt tidigare är det inte för sent, men det är mycket bråttom.

Herr talman! Jag har upplevt denna debatt som ovanligt intressant och stimulerande. Jag är rädd för att den nuvarande partiledaruppsättningen har visat att den inte är kemiskt fri från humor. Jag hoppas att det inte har drabbat åhörarna med alltför stor överraskning. Jag drar två slutsatser. Den första är att det här har visats vilken bred uppslutning det finns bakom den svenska sociala välfärden. Det noterar jag, inte minst från ideologiska utgångspunkter, med stor tillfredsställelse. Moderata samlingspartiet har som parti på avgörande punkter blivit helt isolerat i debatten. Den andra slutsats som jag drar är, utan att framhäva socialdemokratin på ett orättmätigt sätt, att man kan säga att debatten har visat behovet av socialdemokratin som en samlande kraft i svensk politik. Mångfalden och de synpunkter som har kommit fram är bra, men till slut måste en kraftsamling ske i fråga om handling. Den uppgiften skall vi socialdemokrater gärna försöka ta på oss. Herr talman! Så är en av 80-talets allra sista partiledardebatter dessutom över. Vi har haft många duster, stött och blött argumenten och prövat bärkraften. Ibland har enigheten stått i centrum, andra gånger oenigheten, men sådan är ju demokratin. Olof Palme talade en gång om de stora livsprojekt som är gemensamma för oss alla och som alltid återkommer i människors liv. Han sade: Vi föds, växer upp och söker vänner. Vi utbildar oss och förbereder oss för vuxenlivet. Vi väljer yrke och söker en plats i arbetslivet. Vi skaffar bostad, bildar familj och fostrar barn. Vi söker värna vår hälsa, bota sjukdomar och undgå olyckor. Vi vill leva som fria medborgare och vara med i ansvaret för allas väl. Vi vill säkra försörjning och värdighet inför ålderdomens oundvikliga skröplighet. Det är, herr talman, detta som politiken måste handla om, inte om att skapa livsprojekt åt andra utan om att bygga förutsättningar för att alla människor skall kunna förverkliga just sina livsprojekt. Alla människor skall kunna få utlopp för sina bästa stämningars längtan.

Herr talman! Jag vill informera riksdagen om att regeringen i dag har beslutat om några viktiga insatser som belyser hur svenska biståndsmedel på ett konstruktivt sätt kan medverka till att dels möta angelägna humanitära behov, dels främja processer som kan leda till fredligare och stabilare förhållanden i enskilda länder och regioner. Jag vill börja med en fråga som inte nämns i rubriken till min information. FN:s generalsekreterare riktade sent under gårdagen en förfrågan till den svenska regeringen om att ställa ytterligare 25 civilpoliser till förfogande för FN:s Namibiakår. Regeringen har i dag beslutat att svara ja. Därmed kommer totalt 75 svenska poliser att delta i arbetet att övervaka den process som skall leda fram till ett självständigt Namibia. Utvecklingen i Cambodja har under de senaste veckorna tilldragit sig stor uppmärksamhet. Vi välkomnar att de vietnamesiska trupperna nu uppenbarligen dragits tillbaka. Läget i Cambodja är emellertid spänt, och risk finns för förnyade interna strider. Det är angeläget att de ansträngningar att bana väg för fred och nationell försoning fortsätter. Behoven av humanitärt stöd till cambodjanska flyktingar och inne i Cambodja är mycket stora. Sverige har under flera år stött humanitära insatser i landet. Regeringen har i dag beslutat om ytterligare stöd om 27 milj.kr. för insatser via ett flertal FN-organ, Röda korset och hjälporganisationen Diakonia. Mer omfattande återuppbyggnadsinsatser förutsätter fred och nationell försoning i Cambodja. Jag är beredd att senare återkomma till ett sådant bistånd, bl.a. inom ramen för framtida FN-insatser. Ett annat av dagens regeringsbeslut avser bidrag till återuppbyggnadsinsatser i Uganda till ett sammanlagt belopp om 40 milj.kr. Stödet är inriktat mot vattenförsörjning och hälsovård via UNICEF, FN:s barnfond, samt industrirehabilitering via Östafrikanska utvecklingsbanken. Jag beräknar att de samlade återuppbyggnadsinsatserna till Uganda under innevarande budgetår härmed kommer att uppgå till 80 milj.kr. Efter många mörka år i Uganda finns det nu anledning att se positivt på utvecklingen, inte minst när det gäller en ökad respekt för mänskliga rättigheter och åtgärder för att främja demokrati. Jag anser att det är angeläget att fortsätta och gradvis öka stödet till Ugandas återuppbyggnad och utvecklingsansträngningar. Regeringen har vidare i dag beslutat om bidrag med 26 milj.kr. till stöd för den sociala nödhjälpsfonden i Bolivia. Denna fond utgör ett gott exempel på hur negativa sociala konsekvenser av nödvändiga ekonomiska reformer kan undvikas med hjälp av bistånd. Skolor, vägar och bostäder har byggts inom programmet, samtidigt som 45 000 arbetstillfällen per månad har skapats. Herr talman! En glädjande utveckling mot demokrati och öppenhet har inletts i Polen. Samtidigt kan vi se att Polen befinner sig i en djup ekonomisk och ekologisk kris. Vi måste i denna svåra situation visa vår solidaritet med det polska folket. En demokratisk utveckling i Polen är ett starkt svenskt intresse, liksom att den polska ekonomin saneras. De enorma miljöproblemen drabbar hårt den polska befolkningen, men berör också oss bl.a. genom föroreningar i Östersjön. Mot denna bakgrund har regeringen beslutat att planera bistånd till Polen inom en ram på 300 milj.kr. under tre år. Pengarna skall främst användas för miljöinsatser, men också för utbildning inom ekonomi, förvaltning och företagsledning. Jag kommer också att inbjuda svenska folkrörelser och enskilda organisationer till en diskussion om hur regeringen kan stödja folkrörelsernas biståndssamarbete med Polen. Regeringen avser att finansiera utvecklingssamarbetet med Polen över biståndsbudgeten. Innevarande budgetår har vi bedömt att stödet kan lämnas inom de ramar riksdagen har beslutat om. Jag ämnar i budgetpropositionen återkomma om formerna för finansiering inom biståndsramen för de kommande budgetåren. Biståndet till Polen skall syfta till att stödja det polska folket i det svåra omdaningsarbete som förestår. Det skall utformas i samklang med de ekonomiska reformer som nu förväntas i Polen. Men bistånd till Polen är bara en liten del i vårt samarbete länderna emellan. Det borde också vara naturligt att det svenska näringslivet på egen hand nu utvecklar sina kontakter och sitt samarbete med Polen. Som redan är känt kommer statsministern att besöka Polen i nästa vecka. Under detta besök kommer en första diskussion att äga rum med den nya polska regeringen om biståndets inriktning och vilka överenskommelser som är nödvändiga för att biståndet skall kunna komma i gång så snart som möjligt.

Herr talman! Jag skall ta upp den delen av statsrådets information som gäller bistånd till Polen. Jag är mycket glad över att ett bistånd till Polen nu planeras. Det har gått trögt för regeringen att utforma sin Östeuropapolitik. Det märkte vi inte minst i utrikesutskottet i våras när det var fråga om ett anslag till kontaktförmedlande verksamhet, stöd till kontakter med de baltiska delrepublikerna. Självfallet har Sverige, som statsrådet nu också har sagt, ett stort ansvar att stödja demokratiseringssträvandena i våra nära grannländer. Vi inom moderata samlingspartiet har inget emot att biståndsmedel används under en övergångsperiod. Vi tycker dock att riksdagen inte bara skall informeras, utan också tillfrågas i en så viktig fråga. Jag har även en kompletterande fråga att ställa till statsrådet. Avser Sverige att på något sätt delta i de av EG samordnade insatserna för hjälp till Östeuropa?
Herr talman! Jag vill ta upp de delar i informationen som handlar om stöd till Uganda och flera poliser till Namibia. Det är mycket positivt att höra att stödet till Uganda nu ökar — visserligen bara med 40 milj.kr. Jag säger bara, eftersom jag i sommar har besökt Uganda och bl.a. följt verksamheten när det gäller att hjälpa aidssmittade. Det visade sig att var tredje kvinna som kom in och skulle föda barn vid ett av de sjukhus som jag besökte faktiskt var HIV-smittad. Så utbredd är aids i Uganda i dag. Man räknar med att en stor del av den vuxna befolkningen kommer att slås ut under en mycket kort tidsperiod. Efter de långvariga kri gen har Uganda fått en stor skara föräldralösa barn. Den skaran kommer nu ytterligare att öka. Min fråga gäller om man på sikt ytterligare tänker utveckla stödet till Uganda. Har man t.ex. diskuterat direkt läkarhjälp, att vi skulle kunna bidra så att läkare kan komma ner till landet? Det behövs dessutom mängder av medicin. Jag stöder även förslaget om en utökning av det antal poliser som vi är beredda att sända till Namibia. Det behövs. Svenska poliser gör ett fantastiskt fint arbete där nere. Detta kommer dock att ytterligare urholka den minskande poliskår som vi har i Sverige i dag, en minskning som har lett till att allmänhetens rättstrygghet har blivit mindre. Bristen på poliser ser jag som ett stort hot. Ändå stödjer jag det här förslaget. Har regeringen diskuterat en kompensation här hemma? Är man beredd att snabbt utöka polisutbildningen i Sverige för att fylla luckorna?

Herr talman! Statsrådet Hjelm-Wallén lämnade här i dag en rad positiva besked. Jag tänker inrikta mig på en av de frågor som togs upp, nämligen stödet till Polen. Jag delar naturligtvis helt den uppfattning som statsrådet förde fram, om hur angeläget det är med ett svenskt stöd till Polen. Det är viktigt av solidariska skäl men också med hänsyn till Polens på grund av sin närhet, stora betydelse för oss framför allt på miljöområdet. Mot den bakgrunden tycker jag att det belopp som regeringen har tagit upp är förvånansvärt. Enligt uppgifter som jag har sett räknar man med att Polens behov för att kunna investera i ny miljöteknik och för att någorlunda kunna modernisera sin industri är i storleksordningen 40-50 miljarder kronor. Nu kommer den svenska regeringen och erbjuder ett stöd på i genomsnitt 100 milj.kr. om året under de närmaste tre åren. Det vore intressant att få höra i vilken mån man inom regeringen tror att ett stöd i den här storleksordningen på ett märkbart sätt kommer att kunna påverka situationen i Polen. Vi ger stöd till många länder som har utvecklingsproblem. Våra huvudmottagarländer brukar få stöd på ungefär 300-500 milj.kr. om året. I Polen finns visserligen inte den typ av misär som man har i Afrika, Asien och Latinamerika. Jag tror dock att vi är eniga om att behovet ändock är mycket stort. Det skulle därför också vara intressant att få veta varför regeringen inte anser att vi bör stödja Polen åtminstone lika mycket som vi stöder våra etablerade huvudmottagarländer.
Herr talman! Jag vill tacka för den positiva informationen när det gäller poliser till Namibia. Det finns behov av ytterligare förstärkning där nere. Det vet vi, varför en förstärkning är välkommen. Detsamma är förhållandet när det gäller ytterligare 40 milj.kr. till Uganda. Från folkpartiets sida lade vi i och för sig fram förslag i den riktningen redan när biståndspropositionen behandlades här i riksdagen. Vi hade ett förslag om att man skulle göra Uganda till programland. Vi föreslog redan då ytterligare 75 milj.kr. till Uganda. Men bättre sent än aldrig, det är välkommet att pengarna, nu åtminstone delvis kommer fram. Enligt vad jag förstod av biståndsministerns uttalande öppnar hon nu också dörrarna för gradvis ytterligare stöd till Uganda. Det är välkommet. När det gäller Polen delar jag också uppfattningen att det är viktigt att vi gör insatser och hjälper till. Min fråga gäller dock huruvida pengarna skall tas ur biståndsanslaget eller ej. Jag menar att vi nu lägger fast en ny princip när vi för in europeiska länder i u-landsproblematiken. Vilket anslag i biståndsbudgeten kommer dessa pengar att tas från? Om man inför principen att föra in europeiska länder, kommer det också att kunna föra med sig att ytterligare länder i Europa kommer att få pengar ifrån biståndsbudgeten. När vi talar om u-länder brukar vi ju av tradition mena de fattigaste länderna i Asien, Afrika och Latinamerika. Jag undrar om biståndsministern känner någon tveksamhet inför att nu föra in europeiska länder i det sammanhanget? Hur kommer i så fall enprocentsmålet att bli uppfyllt i de fattigaste länderna.
Herr talman! Jag besökte Cambodja i somras och kunde då konstatera att Cambodja hör till de allra fattigaste länderna i världen, med kanske världens högsta barnadödlighet. Vi vet också att Cambodja har utstått stora lidanden på grund av Pol Pot-regimens folkmordspolitik. Miljontals människor har dött eller blivit lemlästade. Det är därför naturligtvis mycket välkommet att biståndsministern i dag talar om ett anslag på 27 milj.kr. Med hänsyn till de väldiga behov som finns är det ändå ett mycket litet belopp. Jag undrar om Lena Hjelm-Wallén kan säga något mer om de biståndsinsatser som man avser att göra inom FN:s ram. Jag vill dessutom veta om det nu finns en beredskap för att göra Cambodja till ett biståndsland med reguljär u-hjälp ifrån Sverige så snart ett erkännande kan komma till stånd, ett erkännande som jag hoppas inte skall ligga alltför långt fram i tiden?
Herr talman! Jag tycker att det var välkommet att höra att Sverige kommer att stödja Polen. Däremot är finansieringsmetoden som biståndsministern har valt mycket tvivelaktig. En alternativ form för ett stöd åt Polen, framför allt ett miljöstöd, är att byta en del av Polens utlandsskuld till Sverige mot miljöinvesteringar. Det är en metod som redan har prövats i andra länder. Polens skuld till Sverige är ju så stor som 2,5 miljarder kronor. Vi motionerade från folkpartiets sida om detta i våras, men tyvärr avslogs motionen. Sedermera har Birgitta Dahl på fråga i riksdagen visat ett visst intresse men utan att göra några konkreta utfästelser. Nu är den politiska situationen efter sommaren en aning annorlunda i Polen. Om man verkligen vill avsätta stora resurser till miljöprojekt i Polen, är det betydligt smakligare att använda denna metod, s.k. debt-for-natureswaps, än att ta av biståndspengarna. Det är också ett sätt att få fram belopp av en helt annan storleksordning. några åtgärder för att möjliggöra ett skuldbyte till stöd för t.ex. Wista-projektet. Vilka åtgärder har man i så fall vidtagit? Kan regeringen tänka sig att börja avskriva Polens skulder till Sverige?

Herr talman! Även jag vill beröra problemen i Polen. Det är mycket positivt att regeringen äntligen har kommit till skott och tänker göra något med anledning av situationen i Polen. Men jag känner också stor tveksamhet, eftersom det är biståndspengarna, som är avsedda för de allra fattigaste, som skall användas till detta. Regeringen gjorde ju ett stort nummer av att man äntligen hade nått enprocentsmålet. Den var mycket nöjd över detta när biståndet diskuterades. Nu tycks det vara så att de allra fattigaste inte behöver dessa pengar, utan det kan göras en omprioritering till förmån för Polen. När det gäller Polen ser jag detta som en hjälp till självhjälp även för Sveriges del. Vi måste faktiskt göra något åt situationen i Polen och de övriga staterna runt Östersjön, om vi över huvud taget skall kunna klara vår egen situation. Det hade då varit önskvärt om andra pengar och mer pengar hade kunnat utnyttjas för detta. Jag tror inte att dessa 300 milj.kr. kommer att räcka speciellt långt. Men det finns kanske ytterligare pengar att tillgå via något miljöbistånd. Vi kanske kan få även det klarlagt. Jag vill alltså veta om detta är det enda som kan göras och om det också fortsättningsvis skall gå över biståndsbudgeten. Har regeringen diskuterat skuldsituationen och har regeringen funderat över en avskrivning? Vi i miljöpartiet har föreslagit en sådan, men det verkar som om vi inte har fått gehör för förslaget.
Herr talman! Jag vill ställa en kompletterande fråga som rör Cambodja. Det är ytterligt angeläget att ge Cambodja hjälp på olika sätt, både humanitärt och för en återuppbyggnad som kan bli aktuell så småningom. Som läget är nu är flyktingsituationen en mycket stor börda även för Thailand. Riksdagens utrikesutskott var nyligen i Thailand och fick en bild av läget i de flyktingläger som finns utefter gränsen i Thailand. På vilket sätt ger Sverige bistånd och handräckning för att lätta på trycket för de cambodjaner som befinner sig i Thailand?
Herr talman! Det är bra om vi nu på ett kraftfullt sätt medverkar i den av den Europeiska gemenskapen samordnade hjälpen till Polen. Jag vill ställa en fråga med anledning av det statsrådet sade om näringslivets roll. Vill hon utveckla vad hon menar med det svenska näringslivets roll? Har statsrådet några speciella önskemål när det gäller näringslivets medverkan? Det vore intressant att få höra vad de önskemålen innebär. Jag skulle sätta stort värde på om statsrådet dessutom ville utveckla sina tankar om vad som skall vara näringslivets insats och vad som skall vara statsmakternas insats.

5 oktober 1989 Herr talman! Det är många kompletterande frågor, vilka också är ett gott — uttryck för hur svårt det är att prioritera bland de många behov som finns på det här området. Jag skall börja med Polen. Att Polen är ett europeiskt land innebär inte att det skall vara svårt för Polen att få svenskt bistånd. Det är behoven i sig i länderna som är avgörande, inte var länderna geografiskt är placerade. När Sverige går in med bistånd i ett land, efter kontakt med landets myndigheter, är det fråga om hjälp till självhjälp. Inte ens i de länder där Sverige är en mycket stor biståndsgivare kan det någonsin vara så att vi på ett avsevärt sätt kan förändra situationen i landet. Även i de allra fattigaste länderna är det alltid det landets regering och folk som måste stå för sin egen utveckling. Det är en mycket stor summa i sammanhanget när Sverige går in med 300 milj.kr. direkt i ett land som tidigare inte har fått svenskt bistånd. Jag kan inte påminna mig att vi direkt i något land har avsatt en så stor summa pengar på en gång. 100 milj.kr. om året är också en stor summa, och det är vad flera av våra mottagarländer i u-världen får. Jag talar om bistånd. Men självfallet kan insatser göras även vad gäller skulderna med hjälp av internationella auktioner i Parisklubben och Internationella valutafonden. Jag hoppas att även sådant skall pågå. Vi skall göra de insatser som är normala från svensk sida. Jag menar att näringslivet kan göra insatser av eget intresse och på egen hand. Det är då fråga om kommersiella förbindelser och direkt näringslivssamarbete. Jag hoppas att en sådan vilja skall finnas hos det svenska näringslivet. Vi samarbetar naturligtvis med EG i dessa frågor. Men det är inte så att vi direkt samordnar vår verksamhet med EG. Vi deltar i Polenmöten, och vi har ett gott informationsutbyte, men vi undviker dubbleringar i det som kan bli EG-biståndet så småningom. Det är möjligt att man i skuldsammanhang kan arbeta enligt den metod som Maria Leissner nämnde, s.k. debt-for-nature-swaps, dvs. en skuldavskrivning kombinerad med riktat stöd. Men jag vill erinra om att vi har gjort detta tidigare i u-länder, och anslagen har även här tagits från biståndsanslaget. De anslag som kan vara aktuella är katastrofanslaget, anslaget för projektbistånd till vissa länder och anslaget för särskilda miljöinsatser. Jag kan konstatera att i dessa anslag nu i början av budgetåret finns det utrymme för sådant som kan göras under budgetåret. Det är i linje med de riktlinjer för biståndsmedlens användning som riksdagen har dragit upp. Några kommentarer till de övriga frågorna. I Namibia skall flera svenska poliser stationeras. Det är klart ati det utgör en avvägning mot behovet av poliser i vårt land. Den avvägningen har regeringen försökt att göra. I solidaritet ställer vi upp med svenska poliser, trots att vi har denna brist här hemma. Jag vill erinra Ingbritt Irhammar om att regeringen faktiskt förra året beslutade om en ökning av antalet polisaspiranter. Den utbildningen har börjat i år. stånd till Cambodja. Svaret på den frågan är nej. Alltför mycket är osäkert, och Sverige arbetar här via enskilda organisationer och FN-organ. FN-organen arbetar såväl inne i Cambodja som utanför landet. Det är framför allt fråga om UNICEF och UNHCR, som arbetar med återvändande flyktingar, men också UNBRO, FN:s gränshjälpsorganisation, som huvudsakligen arbetar med flyktingarna i Thailand. På detta vis stöder Sverige även de flyktingarna — detta sagt som ett svar till Ingemar Eliasson. Slutligen till frågan om Uganda. Sverige har där prioriterat just hälsovård, och eftersom arbetet sker i samarbete med UNICEF är det ganska naturligt att det är fråga om insatser för barn, såsom Ingbritt Irhammar här nämnde. En delegation åker i nästa vecka till Uganda för att komma överens om den närmare inriktningen av hälsobiståndet.

Herr talman! Jag vill först säga att vi från centerns sida delar tveksamheten inför att använda biståndsbudgeten, i varje fall för miljöbiståndet, eftersom Sverige här har ett så starkt egenintresse. Det har många gånger framhållits att pengar satsade i Polen förmodligen har en större positiv inverkan på miljön i Sverige än motsvarande satsning i Sverige. Man borde nog därför se ett miljöbistånd till Polen mer som en del av den svenska miljöpolitiken för att rädda vår egen miljö även om det också är en solidaritetsåtgärd. Lena Hjelm-Wallén säger att 300 milj.kr., eller 100 milj.kr. om året, är en stor summa. Det låter sig naturligtvis sägas, men det är ingen stor summa i det här sammanhanget om man ser till behovet och brådskan. Vi vet att om den demokratiska utvecklingen i Polen skall kunna säkerställas, då krävs det också att man kan få en någorlunda gynnsam ekologisk och ekonomisk utveckling där. Då räcker det inte med symboliska solidaritetsgester från Sveriges sida, utan vi måste vara beredda att göra kraftfulla insatser som märks. Det som behövs är att vi kan ställa upp med experter, utbildningshjälp och hårdvaluta så att Polen får möjlighet att köpa tjänster utifrån, och för det behövs helt andra summor. Eftersom regeringen har valt att inte gå till riksdagen i den här frågan kommer vi från centerns sida att försöka att aktualisera den i riksdagen. Det är vår förhoppning att det skall bli möjligt att i riksdagen samla en majoritet för ett betydligt mer generöst stöd till Polen än det som regeringen här har beslutat om.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att det nu planeras bistånd till Polen, och jag välkomnar den information vi här får. Jag menar att Sverige också måste visa sin beredvillighet att utöka sina insatser till förmån för de baltiska delrepublikerna, och jag efterlyser information från regeringen om sådana initiativ. Men visst finns här en distinktion — Polen är inte ett u-land enligt DAC:s klassificering. Jag menar därför att Polenbiståndet bör och måste beslutas av riksdagen.
Herr talman! Biståndsministern säger att det är behovet som skall styra pengarna och inte, som i det här fallet, var landet ligger, och det låter natur ligtvis bestickande. Men vi vet samtidigt att behoven är betydligt större på andra håll i världen än i Europa. Jag vill ändå fråga biståndsministern om det efter detta förslag finns andra länder i Europa som enligt biståndsministerns mening är berättigade till ett svenskt u-landsbistånd. När miljöbiståndet infördes var tanken att det skulle gå till de länder där Sverige i dag bedriver biståndsverksamhet. Så uppfattade i varje fall jag den diskussion som fördes då. I propositionen står det att miljömålet kompletterar och förstärker de övriga fyra målen och att det övergripande målet är att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Jag menar att miljöpengarna till Polen inte hör hemma i det sammanhanget.
Herr talman! Biståndsministern avvisade inte tanken på debt-for-natureswaps, och det är naturligtvis positivt att notera. Men det verkar tyvärr som om regeringen inte har undersökt möjligheterna att kunna genomföra en sådan modell när det gäller svenskt bistånd till Polen. Det tycker jag är beklagligt, men jag hoppas att det inte är det sista som sägs när det gäller det här förslaget. Biståndsministern hävdar att man i andra fall då den här metoden har använts, i alla fall tagit medel från biståndsanslaget och att det därför skulle gå bra att göra det även i detta fall. Jag tycker att det är ett ganska underligt resonemang. Såvitt jag vet är Polen inte klassificerat som ett u-land vare sig med svensk definition eller med någon vedertagen internationell definition. Jag skulle därför vilja fråga biståndsministern om det finns några kriterier eller någon vedertagen definition som gör att vi kan betrakta Polen som ett u-land.
Herr talman! Den Europeiska gemenskapens kommission har inte bara av de tolv EG-länderna, utan också av Förenta Staterna, Japan, Canada m.fl. länder, fått i uppdrag att samordna industrivärldens hjälpinsatser för Polen. Jag tycker att det är oerhört angeläget att Sverige deltar i den samordningen och att vi när det gäller det totala biståndet försöker få gehör för de svenska värderingarna. Jag tycker inte att det är en särskilt bra utgångspunkt om vi nu försöker sätta oss litet vid sidan av och bara samordna biståndet litet löst, men inte särskilt mycket. Jag utgår från att regeringen ambitiöst arbetar för en nära samordning och därigenom också en viss möjlighet att påverka det totala innehållet i den hjälp som västvärlden i det här ögonblicket ger till Polen. Herr talman! Statsrådet underlät att svara på min fråga om näringslivet. När jag hörde hennes inlägg fick jag en känsla av att hon menade: Nu ställer staten upp, och då kräver vi också att näringslivet skall ställa upp. Jag tror att det är en bättre metod att försöka få näringslivet intresserat av att ställa upp och därigenom tillgodose också sina egna långsiktiga intressen. Det kanske skulle vara till fördel för helheten med litet mer av samarbetsvilja än av pekpinnar även i dessa avseenden.
Herr talman! Jag blir litet skrämd när biståndsministern här säger att pengarna skall tas från anslagen till katastrofbistånd och särskilda miljöinsatser. Som jag uppfattat situationen i världen finns det fortfarande ett stort behov av katastrofbistånd och miljöbistånd. När vi i miljöpartiet i utskottet tog upp frågan om att öka på anslaget till miljöbistånd i budgeten gjorde vi det med den förhoppningen att man verkligen skulle anstränga sig för att ta itu med problemen när det gäller regnskogen och med ökenutbredningen och med miljöflyktingarna som ökar för varje dag. Det blir fler och fler som måste fly från den plats där de har sina hem på grund av att miljöproblemen förvärras. Situationen i Polen vid det tillfället var inte bättre än vad den är nu. Men nu skall man ta pengarna från de allra fattigaste och dem som har det allra svårast för att ge dem till Polen i stället för att ta friska pengar från något som är mindre angeläget, och det förvånar mig. Jag skulle vilja veta litet mer om från vilka man tar dessa pengar. Var har vi minskat insatserna och var någonstans har behovet av miljöinsatser och katastrofinsatser minskat under den här perioden? Jag hoppas verkligen inte att regeringen ändrar sin strategi och inte längre värnar om de fattiga och om dem som drabbas av katastrofer och svåra miljösituationer i världen.
Herr talman! Låt mig klargöra att det inte är några planerade insatser som fryser inne på grund av Polenbiståndet. Vi är i den situationen att biståndet totalt sett ökar — vi talar alltså om den ökade ramen. Sedan förs alltid diskussioner om vilka länder som kan anses berättigade att vara mottagare av svenskt och annat bistånd. Här finns olika klassificeringar, och någon riktigt klar gräns finns inte. Vid bedömningen kan man använda ett begrepp, nämligen per capita-inkomsten. Världsbanken uppger att man 1987 räknade med en per capita-inkomst i Polen på 1 920 US-dollar. Där ligger faktiskt gränsen för att också andra länder skall börja få svenskt och internationellt bistånd. Vi har, Hadar Cars, deltagit i de möten som EG har anordnat om Polenbiståndet. Det är mycket bra informationsutbyten för undvikande av att vi dubblerar biståndsinsatserna när vi planerar här hemma. Men vi tycker att det är bra om vi snabbt kan gå i gång med vårt bistånd. Vi ligger alltså före många andra genom att det redan nästa vecka görs ett högnivåbesök i Polen av vår statsminister och en delegation, vilket snabbt kan starta diskussionerna med de polska myndigheterna. Det går snabbare än om vi skulle samordna insatserna med många andra. Vad gäller näringslivet tycker jag att det borde vara i dess eget intresse att nu göra insatser i Polen och att regeringen inte skall behöva leda näringslivet i handen därvidlag. Jag har uttalat att det borde finnas ett intresse i näringslivet, och även statsministern har gjort det, så nu borde man börja känna till det. Ett direkt företag-till-företag-samarbete är tänkbart, men också utökad handel. Jag hoppas att det svenska näringslivet ställer upp. Slutligen till diskussionen om vad man får göra eller inte göra och hur anslagen skall användas. Jag vill erinra om att det också i början av 1980-talet var en kris i Polen. Då använde den borgerliga regeringen under två år bi ståndsanslagen för att ge stöd till Polen.

Herr talman! Jag tackar för statsrådets fylliga information, inte minst uppskattade jag att statsrådet denna gång också tar upp den svenska anpassningen, dvs. vad Sverige självt kan göra för att anpassa regler och förordningar till den stora västeuropeiska marknad som nu håller på att växa fram. Det har varit mycket tyst i denna fråga under hela sommaren. Vi får väldigt litet information i pressen om vad som verkligen händer. Det är därför värdefullt att vi nu äntligen får en redovisning om vad som sker i fråga om det arbete som ju i så hög grad ligger i våra egna händer. Vidare uppskattar jag vad statsrådet sade i talarstolen och vad som står skrivet på s. 7 i hennes manus, nämligen att det är riksdagens mandat som är det övergripande riktmärket för regeringens ansträngningar. Statsministerns tal den 1 september har ju skapat en skadlig osäkerhet och oklarhet om regeringens intentioner. Jag har sett att ordet tullunion finns nämnt en gång i statsrådets manus. Vi vet ju att en tullunion är något oerhört väsentligt för att svenska företag verkligen skall få ett likvärdigt tillträde till den gemensamma marknaden. Jag vill därför återigen fråga statsrådet om hennes bedömning fortfarande är att en tullunion är en möjlighet, dvs. om det är möjligt att, i de förhandlingar som nu förestår, uppnå en tullunion för svensk del.
Herr talman! Det är naturligtvis bättre med någon information än ingen alls. Men att kalla Anita Gradins information för fyllig vore väl synd. Margaretha af Ugglas sitter inte med i den s.k. EFTA-delegationen — det gör däremot jag. Det är en intressant och trevlig ära jag har fått. Problemet är att där får vi en oerhört mycket fylligare information, men den är hemligstämplad. Vad som verkligen pågår, hur man verkligen håller på att ”sy ihop oss” till att bli en satellitstat under EG, det kan jag nu inte för svenska folket på denna offentliga arena och i full utsträckning informera om, om jag inte skall göra mig skyldig till sekretessbrott. Jag kommer därför nu att få gå litet som katten kring het gröt. Jag avser nämligen inte att begå sekretessbrott — jag tycker att det fortfarande kan ha ett värde att sitta kvar i såväl EFTA-delegationen som i riksdagen. Låt mig först ta upp frågan om undantag — denna fråga är inte den känsligaste; den känsligaste frågan kommer jag strax att beröra. I fråga om undantag säger statsrådet att få undantag hittills har begärts. Senare kommer statsrådet fram till att enskilda undantag kan begäras. Det vore intressant att få en del exempel på undantag som Sverige kommer att begära. Riksdagen pekade på en lång rad punkter när det gäller miljöpolitik, social trygghet, jämställdhet osv., där man inte kommer att gå med på några försämringar på grund av EG-anpassningen. Detta har för övrigt även statsrådet själv garanterat här tidigare. Kommer vi att göra undantag för t.ex. freoner? Sverige skall nämligen nu införa ett freonförbud, vilket EG-kommissionen har ilsk nat till över. Kommer vi att genomföra förbud mot att i konserveringssyfte bestråla livsmedel? Detta om undantagen. Jag skulle också vilja fråga om energiverkschefen Hans Rodes skrivelse till miljöoch energidepartementet, i vilken han påpekar att om vi går med i EG så kommer det t.ex. att bli tillåtet med centrifuger som kan slita armarna av den som sticker in dem i centrifugen. Detta är alltså ett uttalande av energiverkschefen Hans Rode. Hur kommenterar Anita Gradin detta? Sedan vill jag ta upp ett par saker rörande det institutionella och legala i det som pågår. Utan att bryta mot någon sekretess kan jag säga att i EG gäller de lagar som EG fastställer direkt för medlemsländerna och även för enskilda individer. Är det inte på det sättet, att om Sverige skall anpassa sig till EG på ett för EG acceptabelt sätt, måste EG:s regler få en direkt, legal verkan över svenska myndigheter och svenska förhållanden? Om det är så att EG-rätten skall ta över nationella bestämmelser, hur skall det då vara möjligt för Sverige att upprätthålla nationella bestämmelser som står i konflikt med EG-rätten? Kommer detta att bli möjligt? Det är en fråga till statsrådet. Ja eller nej? Jag skulle också vilja fråga statsrådet om riksdagens roll i framtiden. Om det nu alltså är så, att EG-beslut skall bli direkt tillämpliga i Sverige som lagar, var kommer riksdagens lagstiftande makt in i sammanhanget? Är man inte ganska nära att tafsa på grundlagens bestämmelser? Ytterligare en fråga, som gäller tvistlösning. Vad funderar man på därvidlag? Är det inte så, att inom EG spelar EG-domstolen en stor roll? EG-domstolen är en sorts överordnad författningsdomstol. Någon sådan har vi inte i Sverige, men EG kräver sannolikt att Sveriges sätt att hålla överenskommelser skall kunna överprövas av EG-domstolen. Är det förenligt med svensk grundlag att överlämna beslutsrätt till en överordnad internationell domstol, som tillhör organ där Sverige inte är medlem? Såvitt jag har läst grundlagen strider det mot grundlagen. Detta var några av de ytterligt känsliga frågor som visar, menar jag, att man är ute på ett gungfly. Jag tycker ändå att offentligheten kan få litet mer av den information som en liten utvald elit, som jag numera tillhör, har fått.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är tillfredsställande att statsrådet Gradin lämnar den här informationen till riksdagen. Jag ser detta som ett viktigt led i dialogen mellan regering och riksdag kring den viktiga frågan om EG och framtiden. Det visar också på den öppenhet som vi måste ha mellan regering och riksdag i en så avgörande fråga för vårt land. Det här är förstås inte rätt tillfälle att föra en debatt; det vore att missbruka tanken med informationsstunden. Däremot skall jag bara ställa några korta frågor. Med hänsyn till att jag måste med ett tåg kanske jag inte kommer att höra statsrådets svar. Därför får jag senare läsa dem i protokollet. Jag vill ta upp frågan om harmoniseringen av lagstiftning. På miljöområdet diskuteras ju miljöavgifter och åtgärder för att här hemma skydda miljön. Vilka möjligheter ser statsrådet för oss här i Sverige att införa miljöav gifter och andra åtgärder för att värna vår miljö i ett läge där andra länder inte hänger med i samma takt som vi? Ett annat område som är väsentligt för utvecklingen i hela vårt land är regionalpolitiken. Nu kan vi naturligtvis inte — och vi vill inte heller — få del av EG:s regionala fonder, eftersom vi inte blir medlemmar i EG. Men finns det stötestenar som innebär att vår ambition att driva en offensiv regionalpolitik och hjälpa utsatta regioner kommer i strid med harmoniserad lagstiftning inom EG? Samma problem är det på skatteområdet, främst när det gäller småföretagen. Kommer vi också där att ha möjlighet att göra separata lösningar, så att inte vår lagstiftning behöver vara identisk med lagstiftningen i andra länder inom EG?
Herr talman! Per Gahrton framstår för mig som fångad i ett intrigspel, som får bedrifterna av Jan Guillous agenter att verka rena söndagsskolan. Jag har för egen del svårt att se statsrådet Anita Gradin som något slags spindel i en svensk EG-komplott. Per Gahrton har uppenbarligen fantasi nog att göra det.
Får jag erinra om att jag har gett ordet till Hadar Cars för frågor och kommentarer med anledning av statsrådet Anita Gradins inlägg och icke med anledning av Per Gahrtons inlägg.
Herr talman! Jag tackar för påpekandet, och jag skall inte ytterligare kommentera vad Per Gahrton sade. Det är ett uttalat mål, som jag förstår det, fru statsråd, för EG att slopa gränskontrollerna mellan sina länder. Jag har också förstått det så, att en del i det mandat som riksdagen har gett regeringen är att man skall verka i den riktningen. Nu har ju inte EG i alla avseenden kommit så långt när det gäller den här gränsskrotningen mellan de tolv länder som ingår, även om Västtyskland, Frankrike och Benelux har tagit de första stegen i den riktningen. Om nu jordbruket skulle vara ett problem när det gäller möjligheterna att få en tullunion, och den i sin tur skulle vara en förutsättning för att man skulle kunna vara med utan gränskontroller, så vill jag fråga statsrådet: Är det i varje fall på lång sikt ett mål för regeringen att också låta vårt samarbete, som LRF gärna ser, omfatta jordbruket? Kan man tänka sig en tullunion för Sveriges del i fråga om såväl jordbrukssom industrivaror — och därigenom också förutsättningar för medverkan i den gränslösa inre marknad som är EG:s mål?
Herr talman! Jag vill också tacka statsrådet för en utförlig beskrivning av läget i de förberedande förhandlingarna med EG. Tillsammans med några kolleger besökte jag för ett par veckor sedan bl.a. Bryssel. Vi fick då en bild av förberedelseläget som väl ansluter sig till den bild som statsrådet här har målat upp, dvs. att Sverige har varit aktivt och att arbetet har gått bra i de fyra grupper som förbereder olika sakfrågor. Det var dock ett överraskande undantag, som gällde den femte arbetsgruppen, som sysslar med de legala och institutionella frågorna. Därför är det värdefullt att statsrådet här i sin information särskilt uppehöll sig vid detta. Den fråga som vi fick var nämligen varför Sverige i denna grupp visar en påfallande passivitet. Det kan nu vara ett spel i en förhandling, och det kan vara ett falskt intryck. Det intressanta är dock att detta intryck finns på motsidan inom EG-kommissionen. Jag vill därför att statsrådet ytterligare försäkrar kammaren om att detta inte är med verkligheten överensstämmande och att man på EG-sidan inom kommissionen ges ett annat intryck, nämligen att vi också här använder all vår kreativitet för att hitta lösningar på de legala och institutionella frågorna som väl ansluter till Sveriges lag och grundlag.
Herr talman! Integrationsarbetet rör ju många områden och det har tillsatts en mängd arbetsgrupper, både inom vårt land och, som vi nu fick höra av statsrådet Anita Gradin, när det gäller EFTA och EG. Såvitt jag har mig bekant har vi i vårt land inte mindre än 52 olika arbetsoch referensgrupper som skall följa harmoniseringssträvandena. Men inte en enda av dessa grupper har ansvar för att belysa jämställdhetsaspekterna. Det tycker jag är märkligt, inte minst mot bakgrund av att ett av de 18 utskott som finns inom EG:s Europaparlament är just ett utskott för kvinnors rättigheter. Vi kan ju inte bara tro att det som är bra för män också är bra för kvinnor. Min fråga är därför: På vilket sätt kommer regeringen att belysa jämställdhetsaspekterna av hur ett närmande till EG kommer att påverka kvinnornas situation i Sverige och också i övriga Norden? Jag tänker på sådana områden som arbetsmarknadsoch familjepolitik — och demokratiaspekten.

Herr talman! Jag uppskattar den debattfördel som jag tydligen har av att inte vara medlem i EFTA-delegationen. Jag vill erinra statsrådet om att för bara någon vecka sedan var det faktiskt den norska handelsministern som här i Stockholm uttryckte sitt stora intresse för tullunion. Han menade att 19 tullunion var någonting mycket viktigt, och han sade också att det vore fel om Norge och Sverige, som i denna fråga har så många gemensamma intressen, lät Schweiz vara det land som angav takten i EG-samarbetet.

Herr talman! Detta är som sagt inte en debatt utan en frågestund, och jag uppskattar mycket talmannens ingripande mot det regelvidriga försöket att polemisera. Det beror ingalunda på att jag vore rädd för en debatt med vederbörande utan på att jag tillhör ett parti som tycker att man skall hålla på de regler man har kommit överens om. Det må sedan gälla riksdagsordningen, våra arbetsregler eller grundlagen — dessa är alla mycket viktiga. Jag skall därför inte polemisera mot Anita Gradin utan bara konstatera att hemlighetsmakeriet är ett faktum som allt fler börjar bli uppmärksammade på. Jag skall ställa en kompletterande fråga. Det är naturligvis så, att en träffad överenskommelse kommer att föreläggas riksdagen — det har jag aldrig betvivlat. Men frågan är om innehållet i det förslag till överenskommelse som kommer att föreläggas riksdagen är av den karaktären att man föreslår en ordning som innebär att därefter beslut som fattas på överstatlig nivå skall ha direktverkan på det svenska samhällslivet utan att passera svenska beslutande organ. I så fall kommer riksdagen i sitt beslut om den överenskommelsen att överlämna beslutsrätt till överstatligt organ. Problemet blir då att enligt grundlagen får Sveriges riksdag endast i begränsad utsträckning överlämna beslutsrätt till övernationellt organ, som Sverige är eller avser att bli medlem i. Problemet för regeringen är att Sverige varken är eller avser att bli medlem i de överstatliga organ som man planerar att ge direktverkande beslutsrätt över svenska förhållanden. För att kunna göra det måste man ändra grundlagen. Jag begår inget sekretessbrott om jag säger att man muntligt från internationell juridisk expertis inom regeringskansliet har talat om möjligheten att grundlagen måste komma att ändras för att den uppläggning som regeringen nu arbetar med skall vara genomförbar. Jag begår nog inte heller något sekretessbrott om jag säger att dessa frågor av de personer som sysslar med dem betraktas som ytterligt svåra och komplicerade, just därför att grundlagen här kan utgöra ett hinder. Därför är min fråga: Planeras någon ändring av grundlagen för att man skall kunna genomföra den EG-uppläggning som ni arbetar med?
Herr talman! Anita Gradin sade att det är viktigt att vi slår vakt om det vi uppnått på miljöområdet. Det är en alldeles för låg ambition. Vi har ju ambitionen att bli mycket kraftfullare när det gäller miljöåtgärder, och jag hoppas att detta var en alltför snabb sammandragning av våra ambitioner och att statsrådet vill komplettera vad hon sade med att försäkra kammaren att det faktiskt är en ökad ambition på miljöområdet som man arbetar för. Jag inser att många länder i EG faktiskt har ambitiösare regler än Sverige därvidlag.På den punkten är det vi som bör följa EG:s regler. Om vi skulle slå av på takten i våra miljöambitioner skulle det kännas mycket främmande. ligstämplas. Jag inser att det kan vara fråga om arbetspapper. Det kan möj = Prot. 1989/90:4 ligtvis gälla våra relationer till fftämmande makt. Jag skulle vilja att statsrå 5 oktober 1989 det ordentligt redogjorde för denna fråga. Det får nämligen inte finnas en skymt av misstanke att man hemligstämplar sådant som skulle kunna väcka debatt eller som skulle kunna vara störande på förhandlingarna. Vi måste ha ett öppet samhälle där vi på ett så tidigt stadium som möjligt får all möjlig information, så att folket kan förstå vad det är vi successivt ändå håller på att binda upp oss för. Jag vore alltså tacksam om statsrådet ville säga vilken paragraf man stöder sig på då man hemligstämplar material i denna fråga.
Herr talman! Det är givetvis bra att jämställdhetsministern följer integrationsarbetet, men det här är ju faktiskt frågor som rör halva den svenska befolkningen. Jag tycker därför kanske att det är fråga om en något för liten insats, även om jag utgår från att man gör ett mycket bra jobb. Jag skulle nog önska att regeringen övervägde att tillsätta en 53:e arbetsgrupp för att också kunna bevaka jämställdhetsaspekterna på vad ett EG närmande kommer att betyda för svenska kvinnor.

Herr talman! Jag vill informera riksdagen om det beslut som regeringen i dag har fattat om att tillsätta en organisationskommitté för de statliga arkivdepåerna. Jag inser naturligtvis att frågor som rör arkiv sällan står högt på den politiska dagordningen. Efter att under 1 timme och 25 minuter ha följt två politiskt mycket heta frågor löper jag naturligtvis en viss risk när jag berör arkivfrågorna. Jag vill ändå understryka att arkivfrågorna icke saknar politisk tyngd bara därför att de inte alltid befinner sig i den politiska hetluften. Arkivväsendet har uppgifter som är intimt förknippade med samhällets kulturoch rättsgrunder. Arkivpolitiken rymmer en rad svåra frågor och ställningstaganden som har betydelse för framtiden. Sedan ett par år har vi haft ett utredningsarbete kring arkivväsendet. En av utgångspunkterna för det arbetet har varit den snabba tillväxten av arkivhandlingar inom statsförvaltningen. Denna tillväxt är en naturlig följd av efterkrigstidens utbyggnad av den offentliga sektorn. Det innebär att i genomsnitt 100 000 hyllmeter papper tillförts myndigheternas arkiv varje år under efterkrigstiden. Av den volymen gallras ungefär 80 26 bort efter olika tidsfrister, men ändå kvarstår ca 20000 hyllmeter handlingar varje år som skall ges en långsiktig förvaring. Det motsvarar i huvudsak den information som vi ansett vara nödvändig att bevara för att vi skall kunna trygga offentlighetsprincipens reella innebörd, för forskningens behov och för kulturella ändamål. I de volymsiffrorna ingår inte den information som lagras på andra medier än papper, dvs. framför allt ADB-lagrad information men också information som finns på t.ex. mikrofilm. I det avseendet har vi ännu inte ett fysiskt utrymmesproblem såsom vi har i fråga om de konventionella arkiven. Förvaringsfrågorna är bara en del av de problem som rör arkiven. Jag vill endast kort antyda arten av de frågorna genom att peka på den konflikt som kan ligga i önskemålen mellan att å ena sidan bevara information om samhällsutvecklingen, å andra sidan behovet av att skydda den enskildes integritet mot en användning av informationen som är kränkande. Där har man i dag större möjligheter att nå information och kunna använda den. Jag räknar med att kunna återvända till dessa och andra arkivfrågor med en särproposition kommande vinter. Jag skall inte föregripa det beredningsarbete som nu slutförs. Vi är emellertid tvungna att i särskild ordning hantera frågan om framtida förvaring av de arkivvolymer som nu växer. Utrymmet i de depåer som riksarkivet och de sju landsarkiven förfogar över för att ta emot leveranser från myndigheterna är mycket begränsat. Om, vilket jag nämnde, nettotillväxten under ett år är 20 000 hyllmeter motsvarar det ungefär den volym handlingar som nu förvaras i landsarkiven i Uppsala eller Härnösand. Det lediga depåutrymme som landsarkiven tillsammans förfogar över uppgår till ungefär 10000 hyllmeter. Riksarkivet saknar helt ledigt utrymme. Om de statliga arkivmyndigheterna skall svara för långsiktig förvaring av den statliga förvaltningens arkiv, vilket de bör göra, är därför en väsentlig utbyggnad av arkivmyndigheternas förvaringskapaci Prot. 1989/90:4 tet ofrånkomlig. 5 oktober 1989 Mot den bakgrunden har en kommitté nu tillkallats för att utarbeta en plan för försörjningen av statliga arkivdepåer. Kommittén skall för underlaget till en sådan plan beräkna omfattningen av de nya arkivdepåer som krävs för att arkivmyndigheterna skall kunna ta emot de leveranser som statsförvaltningens myndigheter nu och i första hand den kommande tioårsperioden behöver göra. Kommittén bör lägga fram förslag om de nya depåernas lokalisering och organisatoriska ram och om nödvändiga tidpunkter för färdigställande samt beräkna kostnaderna för statsförvaltningen. Kommittén skall pröva lämpligheten av att utbyggnaden av landsarkivens depåbehov tillgodoses genom etablering av nya landsarkiv. Förslagen om lokalisering av nya depåer skall sammanväga behoven hos dem som använder arkiven, möjligheterna att samverka med andra arkivhuvudmän, framför allt primäroch landstingskommuner, och kostnaderna för etableringar på de orter som aktualiseras av kommittén. Jag räknar med att arbetet skall vara slutfört under år 1990. Herr talman! Jag ber inte om överseende för att detta inte har den politiska hettan, men jag ber om överseende för den tid jag ändå har tagit i anspråk för att lämna kammaren dessa meddelanden.

Herr talman! Enligt min mening behöver man aldrig be om ursäkt för att i denna kammare aktualisera kulturfrågor, allra minst arkivfrågorna. Under sommaren har kulturutskottet haft tillfälle att besöka landsarkivet i Vadstena och fått många vittnesbörd om de problem som utbildningsministern som hastigast berörde. Jag skulle dock vilja ställa en fråga kring arkivangelägenheterna som berör den andra delen av det som Pär-Erik Back sysslade med i sin utredning Öppenhet och minne, nämligen den om arkivlag och arkivförordning. Det är gott och väl att man diskuterar frågan om huruvida det behövs nya landsarkiv och hur dessa skall organiseras, men grundläggande är ändå frågan om vi skall få en ny arkivlag och en ny arkivförordning. Min fråga är helt enkelt: När kommer förslag om detta att föreläggas riksdagen?
Herr talman! Jag skulle vara intresserad av att få höra hur gammalt material vi har i våra arkiv och hur länge man kan räkna med att papper håller. Jag är inte kunnig på de här områdena, men det känns oerhört väsentligt att vi kan bevara vår historia. Jag undrar: Finns det några problem att rent fysiskt bevara papper från att vittra?
Herr talman! I slutet på sitt tal nämnde statsrådet några av de uppgifter som kommittén skall syssla med. Som Jan-Erik Wikström sade, har utskottet gjort en arkivresa i sommar. Vi har också tidigare besökt riksarkivet. Vi har fått klart för oss att ett av de stora bekymren, som har aktualiserats i nuvarande arbetsmarknadssituation, är att en orimligt stor del av dem som arbe 23 tar både i de nu befintliga lokalerna och i dem som förhoppningsvis skall komma till, är lönebidragsanställda. När det gäller landsarkiven är andelen två tredjedelar. Jag vill fråga statsrådet: Räknar statsrådet med att i denna kommitté eller i den varslade propositionen man skall ta upp frågan — som vi från moderat sida tidigare har fört fram flera gånger — att i ökad utsträckning använda fasta tjänster när det gäller arkivarbete — också mot bakgrund av att den lönebidragsanställda arbetskraften har en förhållandevis hög medelålder?
Herr talman! Det kan nog bli debatt här också, Bengt Göransson — detta är mycket intressanta frågeställningar. 2. hur man skall hantera det rent datatekniska, t.ex. med back-up. Man måste alltså ha dubbla arkiv för visst material som man arkiverar 3. om man skall diskutera följsamheten med den tekniska utvecklingen. För det som i dag arkiveras på mikrofiche kanske det om 100 år inte finns hårdvara till läsning. Till sist undrar jag om kommittén har någon som helst uppgift att diskutera om principerna när det gäller identifierbarhet skall förändras framöver.
Herr talman! Jag skulle vilja höra med statsrådet om de kommande diskussionerna i kommittén också kommer att beröra behovet av utbyggnad vid de depåer som nu finns. I direktiven står att man skall diskutera förslag till lokalisering av nya depåer. Innefattas då även t.ex. behovet av mera utrymme i Vadstena?
Herr talman! Jan-Erik Wikström frågar om arkivlag eller arkivförordning. Förslag på den punkten läggs i en särskild arkivproposition, som kommer till våren. Birgitta Hambraeus ställer frågor om det material som finns.

Ingrid Sundberg pekar på landsarkivens arbetssituation med lönebidragsanställda. Vi kan tvista om procentsiffrorna — jag har fått en uppgift om att landsarkiven till ungefär hälften är beroende av de lönebidragsanställda; det är hur som helst en betydande del. I detta stycke behöver vi naturligtvis pröva också de frågorna, vilket kommer att ske under regeringens arbete. Det finns emellertid inte i uppdraget till kommittén att ta ställning till personalfrågorna. Margitta Edgren tar upp frågor om gallringsprinciper och ”dubbelkopplingar”, om jag får använda det uttrycket. Detta är frågor som dels finns som uppdrag hos riksarkivet, dels kommer att behandlas i den särskilda — Prot. 1989/90:4 arkivpropositionen. Den kommitté som har fått uppdrag i dag kommer att 5 oktober 1989 syssla med frågor rörande det fysiska behovet av lokaler. Till Lola Björk= Z— quist, slutligen: Den kommer alltså också att bedöma behoven och möjligheterna för de depåer som redan finns.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat om jag är beredd att föreslå ett snabbt avskaffande av aktieomsättningsskatten. Sedan omsättningsskatten på aktier infördes 1984 har skattesatsen höjts och skattebasen breddats till att omfatta fler instrument samt fondkommissionärernas handel i eget lager. I samband med den senaste propositionen rörande omsättningsskatten angav jag bl.a. fördelningsmässiga motiv för en beskattning av transaktioner på de finansiella marknaderna. Det är ett ställningstagande som jag fortfarande anser vara motiverat. Beskattningen inom den finansiella sektorn är under utredning. De i somras presenterade skatteutredningarna Reformerad inkomstbeskattning , Utredningen om reformerad företagsbeskattning samt Kommittén om indirekta skatter innehåller bl.a. förslag om skärpt kapitalbeskattning. Inom KIS översyn av mervärdeskatten har man även berört beskattningen av finansiella tjänster. Deras slutsats är att även dessa tjänster bör ingå i mervärdeskattens bas. Då kommittén på grund av tidsbrist ej har haft möjlighet att göra någon djupare analys av konsekvenserna av ett sådant förslag har regeringen under sommaren tillsatt en särskild utredare med uppgift att utreda beskattningen av den finansiella sektorn. Utredningen beräknas bli klar senast i maj 1990. Utredningen är oförhindrad att tidigare lämna förslag, som den finner påkallade. Jag ser därför för närvarande inga skäl att föreslå några förändringar med avseende på omsättningsskatten.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Jag har ställt den flera gånger tidigare, eftersom jag från början har tillhört dem som anser att skatten är skadlig. I allmänhet har finansministern svarat att motiven är dels fördelningspolitiska, dels statsfinansiella och att frågan i sistnämnda hänseende är för tidigt väckt. Så skedde senast i maj i ett interpellationssvar till Lars Tobisson. Sedan i våras har det emellertid hänt en del saker som borde få finansministern att tänka om. Aktiefrämjandet, i vars styrelse ingår ett par personer som står rörelsen nära, har i dagarna krävt en snabb avveckling av aktieomsättningsskatten, därför att ”skattens skadeverkningar just nu utvecklas mycket snabbt”. Sedan skatten fördubblades för tre år sedan har handeln utomlands med svenska aktier ökat från ca 15 miljarder kronor till 70 miljarder kronor. ”I år skulle statens intäkter från aktiehandeln varit betydligt högre utan omsättningsskatten”, fortsätter Aktiefrämjandet. Det kan tilläggas att en enig börsstyrelse, inkl. LO:s styrelserepresentant, också krävt en snabb avveckling av denna skatt. Nu föreligger det således inga statsfinansiella skäl, eftersom skatten saldomässigt blir negativ. De fördelningspolitiska skälen som finansministern säger kvarstår kan man ju komma till rätta med nu när finansministern avser att tidigarelägga skattereformen. Efter de siffror som nu kommit fram borde finansministern vara orolig, tycker jag. Lika väl som utredningsmannen har möjlighet att med förtur komma med förslag, har finansministern naturligtvis möjlighet att kräva av utredningsmannen att han skall förtursbehandla just frågan om omsättningsskatten på aktier. Jag undrar om finansministern avser att göra detta. 40 90 av aktiehandeln har nu flyttat utomlands.
Herr talman! Jag vill bara underrätta om att detta utlåtande från börsstyrelsen innehöll en annan passus, nämligen att om man skulle avskaffa aktieomsättningsskatten, borde man överväga att införa en särskild förmögenhetsskatt på börsnoterade aktier. Den utredningsman som arbetar med beskattning av den finansiella sektorn är oförhindrad att framlägga förslag när han vill. Vidare är det inte uteslutet att jag någon gång överraskar Knut Wachtmeister med att inte vara fullt så konsekvent som jag har varit när det gäller den här frågan.
Herr talman! Jag är tacksam för det. Jag kommer då fram till min första slutsats, att börsstyrelsen enigt föreslog att omsättningsskatten på aktier skulle avskaffas. Jag sade också att finansministern ju har möjlighet att framlägga ett förslag som parerar de fördelningspolitiska konsekvenserna i det förslag som statsministern nu aviserat skall komma. Jag kan tillägga att finansministerns partivänner i Norge avskaffade om sättningsskatten på aktiehandel efter ett år, då man upptäckte att den hade skadliga konsekvenser. När det gäller vår anpassning till EG är det naturligtvis inte bra att hålla fast vid regleringar som avskaffats i andra länder. Jag tar ad notam att finansministern trots allt kanske kommer att begära förtur. Därmed skulle finansministern glädja mig och om så skulle bli fallet sätter jag värde på detta.
Herr talman! I anledning av uttalanden som jag gjort i pressen om bankers medverkan i skatteplanering har Hugo Hegeland frågat mig om jag är beredd att precisera gränserna för den s.k. grå zonen och även låta publicera en handbok som upplyser om hur det inramade området bör tolkas. Jag ser det inte som min sak att ta initiativ till en sådan handbok som Hugo Hegeland efterlyser. I den mån bankerna eller deras branschorganisationer inte själva sätter ramar för sitt handlande är det en uppgift för bankinspektionen att genom allmänna råd ge innehåll åt begreppet sund bankverksamhet. Jag har uttryckt min åsikt att bankerna bör vara återhållsamma med hjälp till transaktioner som ligger skatteflykten nära, och ett liknande ställningstagande har också inspektionen gjort i sina riktlinjer. För övrigt gör jag mig inga illusioner om att det skulle gå att få fram heltäckande regler för hur banker skall agera i det ena eller andra fallet. Det är inte heller fråga om att hindra bankerna från att ge sina kunder råd och hjälp till olika lösningar av skatteproblem. Vad gäller den grå zonen tror jag att den i själva verket är ganska väl synlig för bankerna. Transaktioner som kan misstänkas ha till enda eller klart dominerande syfte att skatt skall undandras ligger inom zonen. Marknadsföring av avancerad skatteplanering är inte förenlig med sund bankverksamhet. Detta är vad bankinspektionens allmänna råd i stort innebär. Bankernas tjänstvillighet i fråga om skatteplanering har ju inte alltid varit lyckosam för kunderna. Ibland har resultatet blivit rena förluster. Vi har också sett exempel på vägrade avdrag och eftertaxering av betydande belopp. Sådant ger ofördelaktig uppmärksamhet och minskar förtroendet för banken. Man kan därför tycka att bankerna av ren självbevarelsedrift borde hålla sig borta från den grå zonen.
Herr talman! Jag tackar finansministern för hans försök att svara på min fråga, men är naturligtvis inte nöjd med det svaret. Jag vill hävda att finansministern blandar ihop två saker. Självfallet anser jag att det är finansministerns sak att ta initiativ till en sådan handbok. Men finansministerns argument i det avböjande svaret håller ju inte. Det heter: ”I den mån bankerna eller deras branschorganisationer inte själva sätter ramar för sitt handlande är det en uppgift för bankinspektionen att genom allmänna råd ge innehåll åt begreppet sund bankverksamhet”. Men visst finns det regler när det gäller sund affärsverksamhet, och det gäller även beträffande bankerna. Det nya är att till följd av de luddiga lagarna på skatteområdet som finansministern har lagt fram förslag till riksdagen om och som sedan en majoritet i riksdagen har fattat beslut om, har vi fått en mycket oklar lagstiftning. Det är vidare svårt att veta när generalklausulen skall tillämpas. Dessutom har etikregler tillkommit. Det är detta som det nu gäller. Det gäller inte att driva sund bankverksamhet, utan det är fråga om vad finansministern anser vara sund bankverksamhet med hänsyn till etikregler. Bankinspektionen tycker jag faktiskt har förvandlats till en bankinkvisition. Storinkvisitorn går ut och talar under täcknamnet etikmeddelanden om hur bankerna skall agera i olika frågor. Jag tycker att meddelandena liknar bannbullor. Man brännmärker bankerna för att dessa inte kan tolka denna luddiga lagstiftning. Finansministern säger att han inte gör sig några illusioner om att det skulle gå att få fram heltäckande regler för hur bankerna skall agera i det ena eller det andra fallet. Nej, det är klart eftersom finansministern själv vet hur luddiga lagar han har lagt fram förslag om. Känner inte finansministern någon ånger eller något skuldmedvetande inför detta sakernas tillstånd? Hade vi haft en klar lagstiftning i olika skattefrågor, hade vi inte hamnat i den här situationen.
Herr talman! Jag har dåligt samvete för mycket, men jag tycker inte att de herrar som har sysslat med det här skulle kunna skylla på en luddig lagstiftning. Jag tror att de mycket väl vet vad de har sysslat med. Inte minst den allmänna uppsynen av dåligt samvete som de visar när de blir ertappade tyder på att de begriper att de har sysslat med någonting som ligger på andra sidan om det som är lämpligt, sunt och acceptabelt. När det gäller råd och anvisningar till bankerna skall, såvitt jag har blivit underrättad, åtminstone en stor bank ha styrelsesammanträde i dessa dagar. Enligt upplysningar i pressen skall man skärpa sina regler. De är nog medvetna om att de kan göra en del själva. I den mån Hugo Hegeland behöver någon läsning och vägledning för egen del i denna fråga vill jag slutligen nämna att det har kommit ut en liten handbok som heter Får banken göra så här? Däri ingår ett avsnitt om skatteplanering och om hur sådan kan undvikas. Jag skall be att få överlämna boken till Hugo Hegeland. Han har kanske någon vän i bankväsendet som han kan låna ut den till.
Herr talman! Just det faktum att finansministern vill överlämna en särskild bok visar hur suddig och luddig banklagstiftningen är. Det är en skattelagstiftning som jag anser att ytterst finansministern är ansvarig för. Det gäller inte klara övertramp, utan det gäller att det är mycket ovisst hur generalklausulen skall tillämpas och om det är fråga om skatteplanering eller ej. Det är varje medborgares rättighet att bedriva skatteplanering. Jag tycker att det är mycket konstigt att finansministern bara tar upp den grå zonen och säger att den nog i själva verket är ganska väl synlig för bankerna. Varför säger finansministern aldrig något om den svarta marknaden? Där är det verkligen fråga om lagbrott. Som finansministern mycket väl vet finns det en svart marknad för hantverkare och städhjälp, för att inte tala om hundratusentals dagmammor. Där har man en svart marknad som är olaglig. Jag har aldrig hört finansministern klaga på det. Beror det på att finansministern tycker att det som dagmammorna gör är etiskt godtagbart, eller varför är det så tyst när det gäller den svara marknaden?
Herr talman! Detta är ganska orimligt, Hugo Hegeland. En stor del av skatteförvaltningen arbetar med att avslöja skattefusk. Vi har mängder av skattedomstolar som arbetar med detta. Vi har nyligen skärpt lagstiftningen på en rad områden. Försök inte blanda bort korten genom att säga att regeringen inte skulle vara engagerad i kampen mot skattebrott. Det har tvärtom klagats över att vi har varit alldeles för aktiva på det området.
Herr talman! T.o.m. domare har gått ut och sagt att de blundar för den svarta marknaden, i varje fall när det gäller svarta dagmammor. Den övriga delen av svarta marknaden säger man är alldeles för stor. Den uppgår säkerligen till minst 5 96 av BNP, dvs. minst 50 miljarder kronor. Om denna andel kom i dagen skulle hälften därav beskattas och kunna finansiera en tredjedel av en skattereform. Det är rörande att finansministern talar så mycket om bankernas etik och etiskt beteende. Då behövs väl också en politisk etik.
Kärnkraftsavvecklingen kommer oundvikligen att leda till kraftigt stigande elpriser. Detta gäller i synnerhet om kärnkraften inte alls — som finansministern antytt — skall ersättas. Konsekvenserna för svensk basindustri kommer att bli dramatiska redan vid en fördubbling av elpriset, något som också framgår av statens energiverks studie. Redan i dag kan vi konstatera att företag inom den elintensiva industrin väljer att förlägga sina investeringar utomlands. riksdagen lämna en redogörelse för de långsiktiga konsekvenserna för den svenska handelsbalansen när betydande delar av svensk basindustri slås ut eller tvingas flytta utomlands.
Jag tycker att det verkligen är ett politiskt oskick att ett statsråd kan sitta i sin bänk och skriva, t.o.m. i poetisk form, och fördöma en proposition och sedan gå upp i talarstolen och försvara den till hundra procent, t.ex. när det gäller löntagarfonderna. Är det etiskt försvarbart ur politisk synpunkt?

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag är beredd att lämna en redogörelse för de långsiktiga konsekvenserna för den svenska handelsbalansen när betydande delar av svensk basindustri slås ut eller tvingas flytta utomlands. Frågan har ställts mot bakgrund av den förestående kärnkraftsavvecklingen. 1988:7, att avvecklingen av två kärnkraftverk vid mitten av 1990-talet inte får några större effekter på den svenska industristrukturen vid slutet av 1990 talet. Inte ens inom den elintensiva industrin väntas några dramatiska förändringar till följd av beslutet att avveckla två kärnkraftverk vid mitten av 1990-talet. På längre sikt, när samtliga kärnkraftverk avvecklats, kan dock effekter på industristrukturen märkas. Kärnkraftsavvecklingen medför högre kostnader för energiförsörjningen, vilket kan leda till en ändrad industristruktur. Effekterna på handelsbalansen av denna omvandling beror på hur lång tid det tar för näringslivet och samhället i övrigt att anpassa sig. För att underlätta näringslivets fortsatta tillväxt är det därför viktigt att samhället på ett tidigt stadium förbereder åtgärder, som underlättar anpassningen till högre energipriser. Regeringen beslöt i december 1988 att tillsätta en utredning, som fick i uppgift att undersöka konkurrensvillkoren för elintensiv industri. Utredningen fick också i uppgift att kartlägga behovet av särskilda insatser inom arbetsmarknads-, regionaloch industripolitiken på orter och i regioner som är beroende av elintensiv industri. Resultatet av denna utredning kommer att redovisas senast den 1 mars 1990. Således har redan ett arbete inletts för att säkerställa den svenska industrins långsiktiga konkurrenskraft.
Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Jag kan emellertid konstatera att finansministern uppenbarligen inte har någon uppfattning om hur handelsbalansen och andra viktiga faktorer när det gäller svensk ekonomi kommer att påverkas. Jag blev litet förvånad när finansministern hävdade att avvecklingen under 1990-talet inte kommer att få några industriella konsekvenser. Statens energiverk har visat att vid en fördubbling av elpriset — vilket det enligt de flesta bedömare är mycket sannolikt att vi uppnår någon gång i slutet av 1990-talet — skulle en tredjedel av gruv-, massa-, pappersoch kemiindustrin slås ut. Dessutom skulle hälften eller litet mer än hälften av järn-, ståloch övrig metallindustri slås ut. Detta är vad energiverket har beräknat. Man kan knappast säga att det är marginella konsekvenser. Dessutom är beslutet redan fattat, utan att man har kartlagt vilka konsekvenser det får. Det hjälper inte att finansministern nu talar om vilka nya utredningar som har tillsatts. Beslutet är redan fattat, och det får redan konsekvenser. Ett flertal stora svenska företag bestämmer sig i dag för att dra ner på den elintensiva verksamheten i Sverige. Man flyttar ut investeringarna till Norge och Island. Det stryper tillväxten. Allt detta måste finansministern ha någon uppfattning om, vilken påverkan det får på handelsbalansen. Eftersom beslutet är oåterkalleligt måste ni ha haft en uppfattning om vilka konsekvenser det skulle få för svensk samhällsekonomi.